Herr talman! Inrikesministern ville göra gällande att jag förordade de bestämmelser som nu gäller i Norge. Nej, inte på något sätt. Vad jag framhöll var att det inte kan vara självklart att vi skall ha i stort sett samma hårda villkor för erhållande av ersättning från kassorna som man hade i Europa och i våra nordiska grannländer kring sekelskiftet, när vi nu genomför en reform 65—70 år senare. Vidare kan det inte vara självklart att många som i dag vill komma in på arbetsmarknaden inte skall kunna få del av försäkringen. Därför kräver vi en utredning, inriktad på en obligatorisk försäkring som får en större bredd på samma sätt som gäller för sjukförsäkringen och de andra sociala försäkringarna.
Herr talman! Det är väl rätt naturligt, när en sådan här fråga diskuteras, att det blir mycket tillbakablickar på hur verksamheten har byggts upp och vilka ståndpunkter man från olika partier har intagit. Jag har nöjt mig med att inledningsvis i mitt anförande konstatera att vi under ett antal år hävdat att en obligatorisk försäkring vore den riktiga formen. Någon ytterligare historieskrivning har jag inte gett mig in på därför att jag tycker att det i alla fall är fråga om att utforma regler för 1970-talet. Då kan visserligen historien vara intressant och tjäna som en viss bakgrund och som ett erfarenhetsunderlag för oss. Men den skall ju ändå inte styra den ståndpunkt vi intar när det gäller hur vi i framtiden skall ha arbetslöshetsskyddet organiserat. Departementschefens anförande här var en beskrivning av vad propositionen innehöll, och det var närmast bara den meningsskiljaktigheten mellan departementschefen och centerpartiet att vi anser att man bör verkställa en utredning för övergång till ett obligatoriskt system. Det är alldeles riktigt som statsrådet Holmqvist säger, att bestämmelsernas utformning är det viktigaste. Det kommer ju att vara avgörande även i ett obligatoriskt system. Men som jag konstaterade redan i min replik till herr Fagerlund kan vi slå fast att man inte klarat av utökningen till flera grupper, utan att gå utanför det frivilliga systemets ram.

Jag tror att utvecklingen går den vägen att vi ganska snart måste räkna med att samordna detta i ett enda system.
Herr talman! Jag hade den föreställningen att hela det arbetsmarknadsprogram som TCO har utarbetat och där den här frågan behandlas är ett förslag som kommer att föreläggas kongressen för ställningstagande, och därför har jag varit angelägen att betona att för mig är det tills vidare ett förslag.

Utredningen har ju gjort en bedömning och kommit till den här uppfattningen. Jag upprepar att herr Mundebo tycks mena att han eller vissa andra tänker klarare och bättre än de som suttit med och utrett frågan och som representerar de stora grupper som är berörda. Jag har i mitt anförande försökt visa att avgörande är inte om vi kallar trygghetssystemet för det ena eller det andra, utan det är de många detaljbestämmelserna som här är av betydelse. Det tycker jag att herr Ekinge gick helt förbi, när han talade om Danmark. Jag talade för min del om Norge, men det spelar kanske mindre roll. Om vi granskar det system som tillämpas i Norge finner vi kanske att man snabbare kan få ersättning där. Men i gengäld får man, herr Ekinge, inte ersättning i mer än 13 till 21 veckor — sedan bortfaller ersättningen. Som jag antytt utgår ersättningen under längre tid här i Sverige. Det går ju inte att bara ta fram en bit i ett visst system, den som ser bra ut och avstå från det andra. Det har inte heller varit min mening. Jag ville bara illustrera hur man med ett obligatorium ändå kan får svagheter. Vad det gäller är att skapa social trygghet, men systemet skall naturligtvis utformas på ett sådant sätt att det ställer vissa krav på och förutsätter ett visst ansvar hos medborgarna. Det är rätt naturligt att en person inte kan säga, att jag är beredd att i morgon ta ett arbete — om jag inte får det skall jag ha ersättning i stället. Så kan systemet inte utformas. När herr Mundebo kritiserar förslaget vill jag därför säga: Ge mig anvisning på i vilket land man har någonting som är bättre! Och hur skulle det se ut som herr Mundebo nu drömmer om — bortsett från att det skall vara ett obligatorium? Hur skall stödet utformas för att representera något väsentligt bättre än vad vi här diskuterar? Sedan, herr Mattsson i Skee, är det naturligtvis bestämmelserna som är avgörande. Jag vill gärna ge det erkännandet till herr Mattsson att utskottet ju har tagit det här förslaget praktiskt taget oförändrat. De avvikelser som har gjorts är verkligen mycket små. Det enda väsentliga är egentligen huruvida vi redan nu, innan vi sett hur det nya systemet verkar, skall säga att vi inte skall hålla fast vid detta system utan måste utreda ett obligatorium. Och det är det som jag anser att vi inte har anledning att göra. Jag har emellertid sagt att sådana situationer kan uppkomma. Men jag tror det är viktigt att riksdagen har respekt för de uppfattningar som råder inom organisationerna. Tänk om vi inom andra områden, där vi har fri samverkan, skulle gå ut och säga: nej, nu vill vi ordna detta på annat sätt än såsom medlemmarna har velat! Med de goda resultat som vi här har nått tror jag man kan säga att vi har all anledning att fortsätta med systemet, med de modifieringar och förbättringar som nu införs.
Herr talman! Ja, om det vore så att en kommitté efter grundlig prövning av frågan hur arbetslöshetsförsäkringen bör utformas kommit fram till att en frivillig försäkringsform är att föredra, och om remissinstanserna delat den bedömningen, så skulle jag självfallet respekterat detta. Men den utredningen är ju inte gjord! KSA-utredningens sammanställning på några få sidor är inte en sådan utredning. Felet med KSA-utredningen är inte att den har tänkt fel; felet är att den inte har tänkt alls. Den har inte gjort någon utredning om en allmän försäkring. Normalt sett tror jag att statsrådet Holmqvist, med de krav på sakmaterial som han har, inte skulle var tillfredsställd med det som KSA-utredningen här presterat. Det behövs underlag för nytt tänkande i denna fråga, och jag och mina kolleger här i kammaren skulle då också få sakunderlag rörande organisation, administration och finansiering för att kunna ta ställning till en bättre försäkring. Jag är medveten om att det inte är benämningen som är det avgörande och inte heller organisationsformen i sig, utan det är det materiella innehållet och försäkringens effektivitet. Jag menar att kraven på samordning och på rationell administration tillvaratas bäst inom ramen för en allmän försäkring, som organiseras så att de fackliga organisationernas erfarenheter och kunskaper är med i bilden. Och detta är inte bara min mening. Åtskilliga fackliga organisationer, näringslivet samt socialförsäkrare och socialvårdare är av samma mening. Vi har förvisso respekt för organisationernas uppfattning. Allt fler förordar en utredning om en allmän försäkring. Låt oss få den, så att vi får ett bättre sakunderlag för att forma en effektivare försäkring, till tjänst för de människor som drabbas av arbetslöshet.
Herr talman! Vad jag vill slå fast är bara att vi i alltför hög grad låter oss styras av de begränsningar som under de gångna åren gällt för ersättning från erkända kassor. Jag håller med herr Mattsson i Skee om att det inte är någon mening med historieskrivning i och för sig, men om vi vid den framtida bedömningen låter oss styras av det läge vi haft under många år, så är det angeläget att vi är medvetna om det. Vi låser då fast våra ställningstaganden. Jag beklagar att debatten givit ett sådant slutintryck.

Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten. Jag måste säga till herr Mundebo att jag tycker att det är litet övermaga att om en kommitté, som arbetade mycket seriöst och ambitiöst, ge det omdömet att den inte tänkte alls. Det tycker jag herr Mundebo kunde besparat sig. Jag tycker KSA-utredningen gjorde ett mycket gott arbete och bringade ordning i härvan av föreställningar om vilken trygghet man kunde åstadkomma. Det var inte måtta på de förhoppningar som på sin tid ställdes i det avseendet, och inte minst personer som herr Mundebo bidrog till att skapa en viss förvirring i saken. Herr Mundebo gör gällande att det skulle råda mycket delade meningar om förslaget. Herr Mundebo borde gå till de handlingar vi haft att bygga på, dvs. de remissutlåtanden som föreligger. Naturligtvis har jag riktigt refererat att det bland dem fanns en stor anslutning till förslaget. Vi kan inte rå för att någon sedan dess kan ha ändrat mening. Det är för tidigt att ta ställning till det ännu, menar jag. Till herr Ekinge vill jag säga att om man verkligen velat åstadkomma förändringar, så hade det, även inom det här systemet, funnits möjligheter att göra det. Om man velat föreslå ändrade grunder för den personkrets som skulle omfattas, så hade det varit möjligt att göra det. Men här gäller det tydligen bara att skapa föreställningen att reservanterna vill någonting annat. Vad är det som skiljer sysselsättningsstödet från någonting som man skulle kunna kalla ett obligatorium? Vill man komma åt kassorna och ta ifrån dem deras fria ställning genom att på något sätt länka in dem i ett obligatorium?

Herr talman! Det har varit en lång men mycket intressant debatt med en hel del historik. Jag skall, åtminstone inte inledningsvis, gå så långt tillbaka i tiden som man här har gjort. Men låt mig för att fullständiga bilden erinra om att det vid 1967 års riksdag av bl.a. fru Kristensson och herr Åkerlind väcktes en motion om en allmän inkomstförsäkring, som man kallade det. I motionen underströks bl.a. att en allmän inkomstförsäkring krävs för att på ett effektivt sätt lösa ett av samhällets stora återstående trygghetsproblem. Det är mot den bakgrunden naturligt att vi i den arbetslöshetsförsäkring som kammaren om en stund går att fatta beslut om ser ett betydelsefullt komplement till tidigare trygghetsreformer. Nya grupper får genom beslutet ökad trygghet vid arbetslöshet. Vi inom moderata samlingspartiet hälsar detta med stor tillfredsställelse. Jag delar i stort sett den glädje som herr Fagerlund gav uttryck för. Men dagens beslut får endast betraktas som ett steg på vägen mot det mål som vi inom moderata samlingspartiet länge har arbetat för, nämligen en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Under den fortsatta utbyggnaden av arbetslöshetsförsäkringen bör de erfarenheter som vunnits inom de frivilliga arbetslöshetskassorna utnyttjas. Alltför många får dock i framtiden även med det förslag som nu föreligger ett bristfälligt arbetslöshetsskydd, vilket även understryks i reservation 1. Det är därför angeläget att den av oss begärda utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snarast kommer till stånd. Jag vill i förbigående gärna säga, eftersom både herr Fagerlund och inrikesministern varit inne på det, att det naturligtvis inte är möjligt att här stå och deklarera hur olika detaljer skulle se ut i den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Hade det varit möjligt hade vi inte haft någon som helst anledning att begära en parlamentarisk utredning. Men även om det förslag som vi nu behandlar har sina brister — vilket för övrigt påpekas i den tidigare diskuterade artikeln på ledande plats i nr 11 av Fackföreningsrörelsen — finner jag det vara av allra största värde, inte minst mot bakgrund av den stora ungdomsarbetslösheten, att ungdomar kan erhålla kontant arbetsmarknadsstöd. Ungdomar som efter avslutad utbildning träder ut på arbetsmarknaden utan att kunna få ett lämpligt arbete skall efter en kvalifikationstid på tre månader kunna erhålla det kontanta arbetsmarknadsstödet. Även om tre månader kan synas vara en lång tid för en arbetslös ung människa är det utskottsförslag som här framläggs en avsevärd förbättring jämfört med propositionens förslag, som går ut på en kvalifikationstid av fem månader. Jag vet, herr talman, att kammaren nu arbetar under tidspress och skall därför försöka begränsa mig. Herr Nordgren har dessutom understrukit moderata samlingspartiets principiella syn på det föreliggande förslaget. Jag skall därför endast ta upp ett par frågor som inte varit föremål för så mycket debatt i utskottet men som tagits upp här i kammaren. Det är, vilket konstaterats, en viktig reform som vi skall besluta om, men det har också påpekats att den kostar rätt mycket pengar. Kostnaden för budgetåret 1974/75 uppskattas till hela 1 600 miljoner kronor, och det är ett stort och betungande åtagande mot bakgrund av den besvärliga ekonomiska situation vi befinner oss i i dag. Men det har ändå rått enighet om att vi skall ta på oss den kostnaden. Statskassan belastas med, som herr Fagerlund påpekade, ca 950 miljoner kronor, medlemsavgifter och fondavkastningar beräknas ge 250 miljoner kronor, och resterande 400 miljoner skall finansieras med arbetsgivaravgifter. Det vill sannerligen till att vi driver en resursskapande politik för att vi skall få utrymme för dessa stora nya utgifter. Jag vill också understryka att vi, när vi senare i dag går att fatta beslut om det framtida avgiftsuttaget till ATP, bör beakta de ökade kostnader som nu i olika sammanhang läggs på företagen. De anställda i företagen är för sin trygghet beroende av att de inte genom politiska beslut driver upp företagens kostnader för obligatoriska avgifter till omotiverad höjd. Sedan vill jag göra ytterligare ett par reflexioner, herr talman. När jag hörde herr Fagerlund tala med stort patos om situationen på 1930-talet kände jag mig närmast förpassad till en förstamajdemonstration. Jag vill försäkra att det inte är någon som inte delar herr Fagerlunds uppfattning att vi inte vill ha tillbaka den situation som rådde på 1930-talet. Men herr Fagerlund skildrar en tidsperiod som vi tack vare ett expansivt och konkurrenskraftigt enskilt näringsliv rimligtvis inte skall behöva uppleva på nytt. Jag vill gärna ge det erkännandet att den politiska och fackliga arbetarrörelsen har medverkat till en rimligare fördelning av produktionsresultatet, men jag vill erinra herr Fagerlund om att andra åstadkommit produktionsresultatet — i dag inte tack vare socialdemokratin utan många gånger trots socialdemokratin. Vi får ändå inte glömma bort att det är detta produktionsresultat som skall utgöra grunden för vårt välstånd. Här har gjorts många historiska återblickar, och jag tror att det var herr Ekinge som talade om den första folkpensionsreformen. Låt mig i det sammanhanget ändå erinra om att 1913 års lag tillkom som ett resultat av 1907 års ålderdomsförsäkringsutredningskommitté, som den så vackert hette. Den kommittén tillsattes av dåvarande högerministären under Arvid Lindman. Jag säger inte detta, herr talman, för att på något sätt understryka den framsynthet som kännetecknade högerpartiet under tidigare år — den känner naturligtvis den kvalificerade församlingen till ändå — utan jag gör det endast som konstaterande av historiskt faktum.

Herr talman! Endast en sak: Herr Strindberg ger socialdemokratin och fackföreningsrörelsen det erkännandet, att de har omfördelat resurserna i det här landet, men han säger att det är andra som har skapat dessa resurser. Jag protesterar; socialdemokratin och fackföreningsrörelsen är en del av det svenska folket, och de har också skapat dessa resurser, som är en följd av den politik som har förts.
Herr talman! Den saken är tämligen klar, herr Fagerlund, att hade det inte funnits enskilda företagare som haft initiativkraft och vågat satsa på ett enskilt näringsliv, hade det sett annorlunda ut i det här samhället. Jag tror att vi har all anledning att inte förringa det enskilda näringslivets insatser — det tycker jag att man alltför ofta gör.
Herr talman! Jag har aldrig förringat värdet av de enskilda företagarnas insatser, under alla förhållanden icke i den utsträckning som herr Strindberg gör beträffande arbetare och anställda.
Herr talman! I min kommentar förut låg ingen som helst ringaktning av de anställda inom det svenska näringslivet, men jag vill understryka att dessa anställda icke hade fått någon anställning, om det enskilda näringslivet icke hade varit initiativkraftigt.

Herr talman! Mot bakgrunden av den i olika sammanhang uttalade önskan och ambitionen att så många som möjligt skall omfattas av försäkringsskydd vid arbetslöshet är det förslag vi nu behandlar att hälsa med stor tillfredsställelse. Det skall noteras att förslaget har anpassats till den aktiva arbetsmarknadspolitik som den fackliga och politiska arbetarrörelsen i så hög grad verkat för. Förslaget bygger också på vunna erfarenheter och principer om försäkringens natur och målsättning. De reformer som vi har genomfört på vår arbetsmarknad när det gäller tryggheten och rätten till arbete har vuxit fram och anpassats till den förändring som vårt näringsliv och vår arbetsmarknad genomgår. Detta är också ett genomgående drag i det förslag vi nu behandlar. I propositionen har departementschefen ingående redovisat och motiverat förslaget. I ett anförande tidigare i den här debatten har herr Fagerlund utvecklat synpunkter på förslaget, och jag ber att helt få instämma i hans anförande. Det råder i stort sett inga delade meningar om förslaget. Vänsterpartiet kommunisterna har i några reservationer anfört en från utskottsmajoriteten avvikande mening. Jag skall här något kommentera dessa reservationer. I reservationen 3 yrkar reservanten en ordning som innebär att arbetstagare skall ha rätt att tillfälligt pröva ett arbete och att få återgå till kassaersättning utan karens, om arbetet inte visar sig vara lämpligt. I själva verket har vi en sådan ordning redan i dag. Ibland kan det vara tveksamt, om en arbetssökande är lämpad för ett visst arbete. Visar det sig i praktiken att han inte orkar med det eller av annat skäl inte klarar av arbetet, anses han inte som självförvållat arbetslös om han slutar sin anställning. I och med att arbetslösheten inte är självförvållad är han berättigad till kassaersättning om man inte kan skaffa fram ett annat arbete åt honom. I allmänhet torde det också ganska snart visa sig om arbetet är lämpligt eller icke, och det blir då inte fråga om någon ny karens. Som utskottet anför torde motionärens önskemål vara tillgodosett. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på den aktuella punkten uns, - I reservationen 4 angående konfliktdrabbade arbetsplatser gäller att ett arbete inte skall anses lämpligt om det hänför sig till en arbetsplats där det råder lovlig arbetskonflikt. Även till arbetsplatser där det råder arbetskonflikter som inte är lovliga enligt lag eller kollektivavtal kan det vara mindre lämpligt att anvisa arbetssökande. Utskottet har därför betonat att man skall vara försiktig med den typen av arbetsanvisning. Framför allt är detta betingat av att man inte skall försätta den enskilde arbetssökande i svåra situationer. Vad jag nu har sagt innebär emellertid inte att man godtar en regel av det slag som vpk tänker sig. En sådan regel skulle innebära att om en liten extremistgrupp på exempelvis tio personer startar en konflikt på en arbetsplats med kanske tusentals anställda utan att få med sig några av dem i aktionen, skulle det vara olämpligt att anvisa arbetssökande till en sådan arbetsplats. En sådan ordning vore att underkänna den lokala fackliga organisationen och skulle innebära ett stöd åt de extremistgrupper som i dag söker sabotera det fackliga arbetet. Jag yrkar därför bifall till propositionens lagförslag på denna punkt som innebär ett bibehållande av vårt nuvarande system. Jag tror inte heller att motionärerna kan peka på att den nuvarande ordningen inte fungerar tillfredsställande. I reservationen 5 tar reservanten upp frågan om beslut om avstängning från kassan. Därvid hävdar reservanten att arbetsförmedlingen beslutar om avstängning. Detta är fel. Arbetsförmedlingen har en kontrollfunktion i sammanhanget. Genom sin organisatoriska uppbyggnad och sitt sätt att verka har arbetsförmedlingen överblick över tillgång och efterfrågan på arbetstillfällen. Då målsättningen är att den arbetslöse skall erhålla ett lämpligt arbete så snart som möjligt, är det naturligt att den arbetslöse har skyldighet att anmäla sig vid arbetsförmedlingen för att där bli informerad om de arbetstillfällen som står till buds. I försäkringens stadgar är angivet hur denna handläggning skall ske. Vid utformningen av dessa stadgar och vid handläggning av försäkringsärenden är medlemmen företrädd i de olika instanserna. Arbetsförmedlingen beslutar i inget fall av avstängning utan har att till kassan meddela de faktiska förhållanden som förelegat. Det är sedan kassan och tillsynsmyndigheten som beslutar. Den personliga erfarenhet jag som arbetsförmedlare har av detta system är positiv. Ärendena handläggs i förtroendefullt samarbete mellan berörda parter. I sammanhanget skall också observeras att kassamedlem alltid har rätt att få sin sak prövad i högre instans. Jag vill än en gång understryka att det är kassan och inte arbetsförmedlingen som beslutar om avstängning, och jag yrkar avslag på reservationen 5. I reservationerna 7 och 8 yrkas att karensreglerna skall slopas. Vii utskottsmajoriteten kan i princip dela reservantens uppfattning, men i likhet med vad departementschefen anför anser vi att ett slopande av karensreglerna skulle medföra en alltför stor belastning på arbetslöshetskassornas administration och ekonomi. Ett bifall till reservationen beräknas medföra bruttoutgifter på över 100 miljoner kronor. Reservanten har heller inte anvisat hur detta skall finansieras. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 7 och 8. I reservationen 9 vill vänsterpartiet kommunisterna ha obegränsad ersättningstid för förvärvsarbetande som är över 55 år. Sådan obegränsad tid gäller i dag för arbetskraft som blir friställd på grund av strukturomvandlingar i näringslivet. Som utskottet ser det är den regeln tillräcklig. Det är inte meningen att SS-åringar generellt sett skall lyfta arbetslöshetsersättning fram till pensionsåldern. I stället skall man öka ansträngningarna för att ge sådana arbetstagare arbete. De s.k. äldrelagarna är ett viktigt instrument. Och den lagstiftning om ökad anställningstrygghet som vi nu väntar på blir ett ytterligare medel för att främja sysselsättningen för äldre arbetskraft. Den praktiska tillämpning som vi börjar få genom anpassningslag och liknande är de medel vi skall pröva för att hjälpa äldre och svårplacerad arbetskraft till sysselsättning. För flertalet människor fyller arbetet ett viktigt socialt behov. De vill inte gå på kassan från 55 års ålder fram till pensionsåldern utan vill i stället förvärvsarbeta. Vi skall alltså i första hand hjälpa dessa människor till arbete. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 9. I reservationen 12 slutligen föreslås att begränsningen vid säsongarbetslöshet skall helt slopas. Från utskottsmajoriteten vill vi understryka att denna begränsningsregel endast tillämpas i ytterst begränsad omfattning. Vi anser att tillsynsmyndigheten liksom för närvarande skall ha Nr 103 denna lagfästa rätt att efter prövning kunna införa en begränsning. Tisdagen den Erfarenhetsmässigt vet vi att det kan förekomma arbetsutbud som av 29 maj 1973 olika anledningar begränsas till 10—12 veckor per år. Det kan i sådana situationer vara berättigat med denna begränsade åtgärd. Det är viktigt att komma ihåg att försäkringen inte får vara en inkomstutfyllnad utan är en försäkring med skyldighet att uppfylla de krav som stadgarna föreskriver. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till inrikesutskottets betänkande nr 23.

Fru talman! Jag skall inte gå in i någon längre polemik med herr Johansson i Simrishamn. Vi har genom skilda erfarenheter olika synpunkter på denna fråga. Jag vill framför allt rätta till en sak beträffande reservationen 5, där herr Johansson påstår att vi säger att arbetsförmedlingarna beslutar om avstängning. Jag vill framhålla att de i praktiken gör det. Jag hänvisar till de fall där arbetsförmedlingarna har varit ett verksamt instrument i folkomflyttningen och genom sin verksamhet i det avseendet gjort att människor avstängts från ersättning. På ett sådant sätt skall inte denna verksamhet handhas. Vi anser att den måste läggas längre ner i fackföreningarna. Den lokala fackföreningen skall ha ett avgörande inflytande. Med tanke på den decentralisering som sker inom fackföreningsrörelsen är det ett mycket viktigt påpekande och bör vara en klar förstärkning i denna del. Det andra jag vill ta upp gäller karensreglerna och de pengar som vi inte säger att man har. Jag vill återkomma till detta. Anser socialdemokraterna att man skall behålla den höga arbetslösheten, är det klart att problemet blir bestående. Men syftar man till en politik som minskar arbetslösheten, får man ett bättre förhållande för de arbetslösa — tills alla får rätt till arbete — om de slipper denna karenstid. Det tycker jag är mycket viktigt. Att nu rygga för kostnaderna är en mycket defensiv position. Man kan äska medel på tilläggsstat, vilket vi tycker räcker i detta sammanhang. Vi vill också sätta samman frågan om arbetslöshetsförsäkring i stort med frågan om rätt till arbete.
Fru talman! Det är riktigt att arbetsförmedlingen medverkar i förflyttningen. Men, herr Hagberg, i de instruktioner som finns för arbetsförmedlingen samt i arbetsmarknadskungörelsen och i de stadgar kassorna gemensamt beslutat om ryms inte sådana situationer som herr Hagberg här beskrivit. Arbetsförmedlingen är ett serviceorgan som har till uppgift att förmedla utbud och efterfrågan på arbetskraft. Vid en avstängning händer följande: den arbetslöse kassamedlemmen blir informerad om lediga platser. Han blir också informerad om de 94 bestämmelser som gäller och om vad följden blir av att avvisa erbjudet lämpligt arbete. Detta skall motsvara krafter, färdighet samt förhållanden i övrigt, som termerna uttrycker det. Skulle han mot förmodan vägra, avstänger inte arbetsförmedlingen honom. Den meddelar kassaredogöraren de fakta som föreligger och sedan blir det en överläggning mellan de berörda parter som har att ta ställning i denna fråga. Ytterst är det AMS, som är tillsynsmyndighet, och försäkringsdomstolen som har att ta slutlig ställning. Det råder inget tvivel om att detta har fungerat på ett tillfredsställande sätt genom åren. Jag vill än en gång understryka att det förtroendefulla samarbete som har utvecklats mellan arbetsförmedlingen, kassorna och medlemmarna har varit positivt.
Fru talman! Alla som har blivit hotade med avstängning, inte minst i Norrland, kan inte dela herr Johanssons uppfattning om arbetsförmedlingens roll. Men vi kan ha olika erfarenheter.

Det är just därför en förstärkning bör skrivas in, vilket vi föreslår i reservationen 5.
Fru talman! Jag måste reagera på mina kollegers vägnar, när herr Hagberg säger att det hotas med avstängning på arbetsförmedlingen. Så är inte fallet. De som besöker arbetsförmedlingen i sin egenskap av arbetslösa kassamedlemmar borde väl ändå känna till de bestämmelser som gäller i den kassa de sökt medlemskap i. Det har inte skett något övergrepp. Såsom jag sagt två gånger tidigare har man möjlighet att få sin sak ånyo prövad i olika instanser. Det är således fel, som herr Hagberg gör gällande, att de arbetslösa under hot tvingas flytta.

Fru talman! Idén med arbetslöshetsförsäkringen är att trygga vederbörandes försörjning vid verklig arbetslöshet, dvs. när arbete inte står att få. Ursprungligen var också villkoren för s.k. arbetsvägran hårda. Efter hand har de liberaliserats. Den nu gällande ordningen, uttryckt i 36 §, anger den grundläggande förutsättningen för att ett erbjudet arbete skall anses lämpligt, nämligen ”att det motsvarar medlemmens krafter och färdigheter”. Att nu redovisa vad det kan innebära praktiskt skulle föra för långt. Viktigt är emellertid att erinra om att det är en försäkring mot arbetslöshet och inte en yrkesförsäkring, dvs. en försäkring som ger oss rätt att vägra ta ett erbjudet arbete därför att ”det ligger utanför det yrkesområde, inom vilket den arbetssökande har utbildat sig eller eljest förvärvat yrkesvana”, för att nu direkt citera KSA-utredningen. En annan sak är, att ett arbete inte anses lämpligt, om det förutsätter viss kompetens som den arbetssökande saknar. Ett annat grundvillkor för skyldighet att ta ett erbjudet arbete är att för arbetet och branschen KSA-utredningen har ganska ingående redovisat gällande regler och diskuterat vad som skall gälla i framtiden. I särskilt två avseenden har man enligt mitt tycke gått alldeles för långt. Till min stora tillfredsställelse har jag kunnat konstatera att propositionen tar direkt avstånd från utredningen på de punkterna och att utskottet följer propositionen. Den ena anmärkningen mot utredningen gäller lönevillkoren, alltså vad som skall anses som ”skälig lön”. Utredningen noterar att ”den erbjudna lönens skälighet prövas utan hänsyn till de inkomster kassamedlemmen haft i tidigare anställning”. Därefter säger man: ”Enligt utredningens mening kan det inte heller komma i fråga att nu frångå denna princip.” Efter detta kategoriska och förståndiga ställningstagande säger dock utredningen: ”Emellertid förekommer stundom i praktiken vissa fall där en strikt tillämpning av denna princip upplevs som en orättvisa av kassamedlemmarna.

I verkligheten är det trist att en statlig utredning har kunnat kläcka fram en så reaktionär och för försäkringssystemet i grunden farlig idé. Vad utredningen här föreslår är ingenting mindre än en gradering av skyldigheten att ta ett erbjudet arbete så att den som tidigare har haft hög lön och har därav följande hög arbetslöshetsersättning skall kunna vägra ta ett illa betalt arbete, som en medlem vilken haft sämre betalt arbete måste acceptera. Utredningen vill alltså — tvärtemot en princip den själv säger sig hylla — införa ett helt nytt synsätt, en ny grundval för bedömning av skyldigheten att ta ett arbete, nämligen att ett tilltänkt arbetserbjudande också skall prövas mot vederbörandes tidigare lön. Därigenom skulle försäkringen också få viss karaktär av lönestandardförsäkring, eller hur man nu skall uttrycka det. Ifrågavarande utredningsförslag kommer inte under proposition här i dag. Trots det vill jag med skärpa understryka det orimliga i tankegången att arbetslöshetsförsäkringen skulle utvecklas mot något av en lönegaranti för välbetalda på vår arbetsmarknad. Vi är inne i en tid, när jämlikhet har burskap och präglar åtskilligt av vår politik. Att då förverkliga ifrågavarande förslag vore att arbeta stick i stäv med jämlikhetssträvandena. Detta är inte ”bara” en fråga om principer, som sannerligen inte är något ”bara”, utan också om en politik som bl.a. skulle få negativa praktiska verkningar för näringslivets försörjning med arbetskraft och en sund rörlighet på arbetsmarknaden och som dessutom skulle verka mycket utmanande på människorna. Nu vill, förmodar jag, utredningen hävda att de praktiska verkningarna av förslaget skulle bli små. Det tror emellertid inte jag. Dessutom skall vi ha klart för oss att har man en gång accepterat principen, så får vi räkna med en vidgning av tillämpningen efter hand. Tanken blir inte bättre av att den aktualiserats från LO-anslutet håll, och det förvånar storligen att man på den kanten inte beaktat elementära jämlikhetsoch rättfärdighetselement i fackföreningsrörelsens idévärld. Propositionen inte bara tiger ihjäl utredningen på ifrågavarande punkt utan tar direkt avstånd. Detta är så viktigt att jag tar mig friheten, fru talman, att inläsa till protokollet vad propositionen säger: ”Jag” — alltså inrikesministern — ”vill i likhet med bl.a. LO understryka angelägenheten av att samtliga grupper arbetssökande behandlas lika hos arbetsförmedlingen. Tidigare lönesättning eller utgående kassaersättning bör, som de kritiska remissinstanserna anför” — och de är åtskilliga — ”i princip inte vara avgörande för vare sig om de arbeten som erbjuds den arbetssökande skall anses lämpliga eller om han skall kunna vägra anta arbetet utan påföljd för ersättningsrätten. Mot denna bakgrund anser jag att kassaersättningen storlek inte får vara avgörande för om arbetserbjudande skall anses lämpligt eller ej. Huvudregeln i fråga om skälig lön bör därför liksom hittills vara att anställningsförmåner är förenliga med vad som utgår till kollektivanställda inom samma yrkesområde.” i; Jag vill direkt tacka inrikesministern för att han så klart tagit avstånd från utredningen i det här avseendet. Den princip utredningen varit inne på skulle få vådliga konsekvenser, om man accepterade den som synsätt i vår socialpolitik.

Det är här fråga om uppmjukning av gällande regler för vad som skall anses som lämpligt arbete. Utredningen utvecklar idén om att en arbetssökande skall ges tillräckligt andrum för att söka ett arbete som han gillar och trivs med. Med andra ord: vederbörande skall i viss utsträckning kunna vägra ta ett erbjudet och i och för sig lämpligt arbete i avvaktan på ett arbete som han finner mer attraktivt. Inrikesministern tar avstånd från utredningen även på denna punkt och säger klart ifrån att han inte är ”——— beredd förorda en uppmjukning av gällande regler för vad som skall anses som lämpligt arbete”. Det är självklart att det är lyckligt ifall man kan erbjuda var och en ett för honom lämpligt och eftertraktat arbete. Det bör också vara en strävan från arbetsförmedlingarna. Men att låta den arbetssökande avvisa arbete han i och för sig kan ta i väntan på ett bättre vore en ohållbar politik och oförenligt med den rörliga arbetsmarknad vi har och måste ha, om vi skall kunna klara vår produktion tillfredsställande. Dessutom skulle det bli dyrt, och ingen vet vad en dylik ”valmöjlighet” skulle sluta i. Jag överlåter till lyssnarna att spela med sin fantasi på den punkten. Dessutom tycker jag att utredningen förbiser att alla arbetstagare numera har en viss respittid för att söka arbete genom avtalens uppsägningsregler, vilka för övrigt torde komma att väsentligt utsträckas genom förestående trygghetslagstiftning för löntagarna. Vidare är det ju inget som hindrar en som erhållit ett mindre attraktivt arbete att söka ett annat och bättre. Utredningens förslag skulle endast leda till ökad arbetslöshet och större sociala kostnader. Något enda bättre arbetstillfälle på arbetsmarknaden skulle det inte skapa, och därmed heller inte öka den totala valfriheten i ett samhälle där kanske de flesta människorna trots allt inte har möjlighet att välja det arbete de vill ha. Självfallet är jag glad åt propositionens avvisande hållning även här. Varken utredningen eller inrikesministern har funnit skäl ändra på reglerna för anvisning av arbete på annan ort, om jag läst materialet rätt. De synpunkter inrikesministern anför beträffande de problem äkta makar möter finner jag generösa, ja möjligen generösa i överkant, i varje fall inte snåla med hänsyn till de faktorer vi ändå måste beakta. Vi är här inne på problem och tillämpningar, som kan ge arbetslöshetsförsäkringen delvis en annan karaktär än vi avser, nämligen att ge understöd till personer som vare sig vill eller kan stå till arbetsmarknadens förfogande, för att nu tala rent språk. Jag menar alltså att det är viktigt att vi iakttar omsorg och försiktighet.

Man går alltså längre än propositionen och skiljer bl.a. inte på barnfamiljer och barnlösa. Jag skall inte säga annat än den gamla borgerliga oron för ”understödstagaranda”, den oro som under årtionden var en käpp i hjulet för den socialpolitiska utvecklingen här i landet, sannerligen har blåst all världens väg. Nu är man beredd till den mest vidlyftiga generositet minsann. För oss socialdemokrater gäller det emellertid att hålla huvudet kallt så att vår reformpolitik ger vad vi avsett. Jag har, fru talman, uppehållit mig vid till synes negativa saker. Det är dock mycket väsentligt att vi i socialpolitiken inte bryter ner ”arbetslinjen” genom falsk generositet och vårdslöshet. Jag har flera gånger förut framhållit att jag betraktar det som utomordentligt väsentligt att hålla ”arbetslinjen” i helgd, givetvis när så kan ske. Att borgerligheten numera visar sådan liberalitet inom arbetslöshetsförsäkringen, måtte ha något samband med att andra än arbetare i dag kan bli arbetslösa. Det hade varit tacknämligt, om något av denna välvilja hade kommit de arbetslösa till del även då det bara var arbetare som led av arbetslöshetens gissel och när arbetarrörelsen ensam fick slåss för att trygga existensen vid arbetslöshet. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall inte ge mig in på att försöka försvara KSA-utredningen. Visserligen var jag ledamot av denna, men jag finner ändå ingen anledning att i det här sammanhanget sätta mig på svarandebänken. Låt mig bara erinra om ett par saker i anledning av en del inlägg som gjorts här. Det har gått en del år sedan utredningen arbetade och sedan den framlade sitt betänkande. Det är väl heller ingen ovanlighet att man i propositioner finner att en del av utredningsförslagen blivit borttagna, annat har kommit till i stället osv. Det är alltså inte något särskilt orginellt, och man kan ha olika uppfattningar om de förslag som en utredning lagt fram lika väl som man kan ha olika uppfattningar om de förslag som kommer i propositioner. Jag har suttit och lyssnat i över tre timmar på denna diskussion som varit rätt omfattande och som i huvudsak rört sig kring frågan om en obligatorisk försäkring eller en utbyggnad av den frivilliga. Det har också fällts en del omdömen om arbetsordningen och tidsutdräkten i utredningsarbetet. Jag vill då erinra om att beställningen från riksdagen kom 1964. År 1966 tillsattes utredningen, som lämnade sitt betänkande 1971. Den arbetade alltså under fem år, och naturligtvis kan man diskutera denna tidsrymd. Själv har jag vid många tillfällen funderat över om utredningsmaskineriet behöver vara så omfattande som det är, men eftersom vi nu har det systemet som vi har, tycker jag att den tid som gick åt i sammanhanget knappast kan anföras som särskilt avskräckande. Utredningen fick dessutom tilläggsdirektiv och framlade 1968 ett förslag som riksdagen senare fick en proposition på. Denna behandlade äldrestödet. Detta har inte nämnts här i dag, men det kanske kan vara lämpligt att även erinra om detta. Jag går sedan över till den principfråga som här diskuterats, obligatorium eller frivillighet. Det har sagts att utredningen tog lätt på den uppgiften.

I reservationen 1 talar man om att det är angeläget att ta vara på de erfarenheter som finns inom de nuvarande kassornas ram. För min del ansåg jag att där fanns mycket av värde. Jag tror att den koppling som här finns, med något av dubbelkontroll, genom att arbetslöshetskassorna har intressen både på betalandesidan och på försäkringstagarsidan, rymmer positiva effekter som man inte utan vidare kan kasta loss ifrån. Inte minst betyder detta rätt mycket ekonomiskt. Det tror jag är värdefullt och klokt att beakta oavsett vilken uppfattning man har i själva principfrågan. Emellertid tror jag att de positiva erfarenheter som jag här har redovisat så småningom kan komma att få revideras allteftersom åren går. Det har skett och sker en förändring även på det området. Man får folk som skall syssla med detta och som kanske inte från början har upplevt situationen på försäkringstagarsidan på samma sätt som hittills. Därför tror jag att vi går i riktning mot ett obligatorium av ungefär den omfattning som redovisas i reservationen 1. Men jag anser att det finns anledning att ta vara på de positiva effekter som kommer fram av det förslag som vi här står i begrepp att fatta beslut om i dag. Fördenskull behöver man inte avstå ifrån att hålla principfrågan levande och att i framtiden räkna med ett system som mera har en obligatorisk karaktär. 1960 års arbetslöshetsförsäkringsutredning som hade att ta ställning till en del justeringar i arbetslöshetskassornas verksamhet, lade fram sitt betänkande 1963 och innehöll då en reservation ifrån ledamoten herr Fälldin. En reservation som gick ut på att vi skulle ha ett arbetslöshetsförsäkringssystem där grundtryggheten var garanterad för alla människor. När vi i KSA-utredningen kom fram till lösningen med det kontanta arbetsmarknadsstödet uppfattade jag det för min del som en uppföljning av detta krav och ett steg på vägen mot ett försäkringsskydd för alla dem som står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Det har ju här i dag med all rätt vittnats om att det är många som står utanför. Det kontanta arbetsmarknadsstödet kommer alltså in som den komponent som skulle svara för något av grundtrygghet för de människor som står utanför försäkringssystemet. Detta system fångar in en hel del av dem som tidigare befunnit sig utanför, exempelvis de som haft omvårdnaden om anförvanter, åldrande föräldrar och andra och som hittills har haft svårigheter att klara sin utkomst när den uppgiften har upphört. De har inte haft vanan att umgås på den traditionella arbetsmarknaden. Nu kommer de alltså in i systemet. Det finns flera sådana exempel. Vårt särskilda yttrande till KSA-utredningen har här i dag apostroferats, och jag vill i likhet med herr Mattsson säga att det inte finns något motsatsförhållande mellan detta yttrande och resonemanget i reservationen 1. Det är helt klart att propositionen på vissa områden är sämre än vad utredningsförslaget är. Särskilt gäller detta alla de företagare, jordbrukare och andra, som numera ofta riskerar att bli arbetslösa kortare eller längre tid. Utskottet har förvisso förbättrat på en del punkter, men uppenbara brister finns. Jag skall inte ge mig in på att göra någon närmare analys av detta. Låt mig bara säga att jag noterar med tillfredsställelse de förändringar i positiv riktning som utskottet har föreslagit, samtidigt som jag vill säga att det finns ingen anledning att betrakta det här förslaget och den här reformen som något som utan ändringar skall stanna för framtiden. Det finns säkert anledning att återkomma.

Fru talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 22, som vi nu behandlar, finns en reservation av herr Carlsson i Vikmanshyttan m.fl. beträffande ATP-uttaget för äldre arbetskraft, och jag vill något kommentera denna reservation. Under den senaste konjunkturnedgången har arbetslösheten varit hög, och i detta läge har inte minst den äldre arbetskraften drabbats hårt. Företagsnedläggelser och omstruktureringar medför ofta otrygghet i arbetslivet. Visst skall teknikens framsteg tillvaratas, men strukturom vandlingen får inte medföra att enskilda eller grupper får försämrade Nr 103 arbetsvillkor. Tyvärr har denna utveckling fått negativa konsekvenser, Tisdagen den framför allt för den äldre arbetskraften. 29 maj 1973 KSA-utredningen visade att arbetslösheten stiger kraftigt med åldern, Utredningen visade också att den relativa arbetslösheten är högre i de Avgifter till försäkäldre åldersgrupperna och att det finns ett tydligt samband mellan åldern = ”ingen för tilläggsoch arbetslöshetens längd. De äldre har betydligt svårare att få nytt Pension, m.m. arbete och får därför gå arbetslösa betydligt längre tid än de yngre. Under senare år har detta problem blivit alltmer framträdande. Även under högkonjunktur har många äldre sysselsättningsproblem; de drabbas i ökad utsträckning av svårigheter på arbetsmarknaden. Tyvärr torde inte detta förhållande minska i framtiden. Tvärtom visar bl.a. långtidsutredningen att vi har att vänta oss en åldersmässig omfördelning av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna. Antalet personer som är över 50 år ökar de närmaste åren snabbare än den totala arbetskraften, under det att antalet yngre minskar ganska kraftigt. Långtidsutredningen konstaterar att om den tendens skulle bestå som iakttagits på vissa delar av arbetsmarknaden — att i första hand efterfråga yngre — kommer detta att medföra vidgade klyftor mellan yngre och äldre. Därför kommer svårigheterna i framtiden att öka för den äldre arbetskraften i konkurrensen med den yngre, inte bara på grund av lägre omställningsberedskap utan också på grund av företagens benägenhet att i första hand anställa yngre arbetskraft. I detta läge är det angeläget att samhälle och näringsliv genom olika åtgärder söker, så långt detta nu är möjligt, säkerställa den äldre arbetskraftens trygghet och rätt till arbete och inkomst. Riksdagen beslöt 1971 att införa visst anställningsskydd för den äldre arbetskraften, men trots detta har arbetslösheten bland de äldre ökat. En tänkbar väg kan då vara att stimulera företagen att inte bara behålla utan även nyanställa äldre arbetskraft. Av stor betydelse i detta sammanhang är naturligtvis också pensionsförhållandena, inte minst frågan om pensionsåldern. Den sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år som vi inom centern år efter år föreslagit skulle också på ett markant sätt öka tryggheten för de äldre som i dag utestängs från en aktiv arbetsinsats. Givetvis skall det finnas möjlighet till rörlighet i fråga om tidpunkten för pensionsuttag. De äldre personer som vill kvarstå i arbetslivet bör också ha möjlighet till detta. Det gäller alla äldre oavsett om de har passerat pensionsåldern eller inte, då det för många är väsentligt att få stanna kvar i arbetslivet också efter pensionsåldern. Även om i dag möjligheterna till förtidspension vidgats kvarstår ändå frågan om den sänkta pensionsåldern som mycket viktig ur såväl trygghetssom rättvisesynpunkt. Den snabba utvecklingen mot större arbetslöshet bland äldre arbetstagare bedömer vi som mycket oroande, och den utgör enligt vår mening ett bevis för att de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som hittills vidtagits inte har varit tillräckliga för att ge den äldre arbetskraften en tillfredsställande anställningstrygghet. I detta läge bör enligt vår mening alla vägar prövas som kan förbättra de äldres 107 arbetssituation. Arbetslösheten för de äldre kan bara inte få fortsätta att öka när arbetslösheten för övriga grupper minskar. Det är mot den bakgrund jag här tecknat, fru talman, som centern anser så angeläget att samhället genom olika åtgärder söker medverka till att sysselsättning kan beredas den äldre arbetskraften. Och det är från denna utgångspunkt man skall se vårt förslag, om att ATP-avgiften inte skall uttagas under ett antal år före pensionsåldern. Vi anser att detta kan vara av stor betydelse för den äldre arbetskraftens möjligheter att erhålla anställning. Avgift till tilläggspensioneringen erläggs för löner som utbetalas till arbetstagare upp till 65 års ålder. På grund av fondens storlek och dess växtkraft kommer inte denna av oss föreslagna avgiftsbefrielse ett par år före 65-årsåldern att medföra några konsekvenser vare sig för rätten till pension eller för möjligheterna att finansiera ATP-systemet. Däremot torde en sådan åtgärd, som innebär en inte oväsentlig kostnadsminskning för arbetsgivarna, kunna medverka till att starkt förbättra de äldres situation på arbetsmarknaden. Därför anser vi att frågan bör bli föremål för en särskild prövning, vilken lämpligen kan ske inom ramen för pensionsålderskommitténs arbete. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 4 av herr Carlsson i Vikmanshyttan m.fl. som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 22.

Fru talman!

Därutöver har han ingenting att hämta. Fonderna kan bli hur feta som helst — pensionärerna får inte fördenskull några förbättringar.” Det är, fru talman, självfallet alldeles riktigt. AP-fonderna i sig själva är naturligtvis inte någon garanti för säkra pensioner. Avgörande för att framtida pensionsutfästelser skall kunna tryggas och helst utvecklas och bli bättre är att fondmedlen placeras på ett förståndigt sätt, så klokt att landets välståndsutveckling inte äventyras. Avgörande för att pensionssystemet skall fungera så som det är tänkt att fungera är också att avgifterna inte blir så höga att de försvårar näringslivets investeringsbehov och därmed hämmar utvecklingen i vårt land. I propositionen 48, som socialförsäkringsutskottets majoritet har tillstyrkt, föreslås att ATP-avgiften för 1974 oförändrat skall utgå med 10,5 procent och för 1975 med 10,75 procent samt för åren 1976—1979 med 11 procent av det pensionsgrundande löneunderlaget. I reservationen 1 föreslår jag och herr Björck i Nässjö att ATP-uttaget i likhet med vad som föreslagits i partimotioner från moderata samlingspartiet skall vara 9,5 procent under hela perioden 1973—1979. Somliga hävdar att detta är orealistiskt och att det skulle äventyra ATP-systemet. Vi hävdar rakt motsatt uppfattning. ATP-systemet kommer i verklig fara om inte landets produktionsapparat blir tillräckligt lönsam och får tillräckligt med investeringskapital samt, inte minst, om det inte blir ett ökat nyföretagande. På dessa områden är utvecklingen för närvarande inte helt tillfredsställande, och där kan faktiskt ett hot mot ATP-systemet som sådant uppstå. Aldrig så stora fonder avvärjer inte automatiskt ett sådant hot. Det är inte självklart att ATP-fonderna skall växa. Vi har i vår motion redovisat att även om man tar ett så lågt uttag som 8,5 procent år 1975 och sedan låter uttaget stiga till 10,5 procent år 2000, så kommer AP-fonderna år 2000 att vara 150 miljarder kronor i 1972 års priser. Med en 4-procentig inflation kommer de att vara ungefär 450 miljarder kronor år 2000. Fonden ökar brant. Med en så låg avgift som 8,5—10,5 procent ökar fonden ändå brant fram till år 1995 och planar sedan ut till år 2000. Vi har där räknat med riksförsäkringsverkets huvudalternativ. AP-fonden motsvarar i dag ungefär 28 procent av bruttonationalprodukten. Med regeringens och utskottsmajoritetens förslag kommer AP-fonden att vara 70 procent av bruttonationalprodukten år 2000. I moderata samlingspartiet vill vi också ha en decentraliserad ekonomisk makt här i landet. Vi ser en fara i att ha så stor AP-fond, och vi tycker att det är en fara oavsett vilken regering vi kommer att få i framtiden.

Vi kan helt instämma i detta.

Vi instämmer gärna i syftet med motionen; allt som kan göras för att underlätta anställningen av äldre bör givetvis göras. Men problemet i dag är att nyutbildade ungdomar och kvinnlig arbetskraft har lika svårt att få arbete som äldre arbetskraft. Att i det läget göra den yngre arbetskraften ännu dyrare i relation till andra grupper, främst de äldre, tycker vi inte är realistiskt. Som ett alternativ till tvångslagstiftning i syfte att öka anställningsmöjligheterna för t.ex. äldre och handikappade, som har diskuterats, kan man tänka sig differentierade avgifter. Men skälen måste vara mycket starka om man skall tillgripa ATP-avgifter på olika nivåer. I dagens läge, med lika stora besvärligheter på arbetsmarknaden för unga och gamla, framstår en generell sänkning av ATP-uttaget som den överlägset bästa metoden att öka sysselsättningen, och därmed också faktiskt trygga ATP-systemet. Fru talman! Talet om att 60 miljarder kronor i AP-fonderna skulle vara nödvändigt i nuläget för att trygga pensionsutfästelserna är naturligtvis inte riktigt. Folkpensionen finansieras liksom ATP med bl.a. egenavgifter och av statsmedel, även om fördelningen och konstruktionen är en annan; i ATP-systemet har vi som bekant också arbetsgivaravgifter, men det spelar i detta sammanhang faktiskt ingen roll. I pensioner från ATP-systemet betalas det i år ut omkring 2,5 miljarder. För detta sägs det vara nödvändigt med 60 miljarder i fonder. I folkpensioner betalas det i år ut omkring 10 miljarder kronor, alltså fyra gånger så mycket som från AP-fonderna. Men det klarar man med en fond på 1 337 miljoner kronor. Och den fonden har varit oförändrad i åtskilliga år. Man klarar alltså i ena fallet 10 miljarder i pensionsutbetalningar med en fond på drygt 1 miljard. Varför skall man då i det andra fallet behöva 60 miljarder i fonder för att klara 2,5 miljarder i pensionsutbetalningar? Syftet med AP-fonderna är självfallet ett helt annat än att trygga ATP-systemet. Man kan alltså med fog hävda att för höga ATP-avgifter skapar problem för pensionssystemet genom minskad lönsamhet i näringslivet, ökad arbetslöshet och svåra problem för arbetskraftsintensiv verksamhet, inte minst inom sjukvården, alltså för t.ex. landstingen. Dessutom har vi omkring 110 000 egenföretagare i landet som inte har några anställda — småbrukare och liknande — som får betala dryga arbetsgivaravgifter på sina mycket små inkomster, alltså en form av skatt som andra grupper inte har. Av grupper som småbrukare, som verkligen har låga inkomster, skulle en sänkning av ATP-uttaget uppfattas som en skattesänkning. De har också genom arbetsgivaravgifterna en betydligt högre skatt än motsvarande inkomstgrupper bland löntagarna har. Med det anförda, fru talman, kan jag faktiskt med mycket stor tillfredsställelse yrka bifall till reservationen 1, som innebär att ATP-avgiften för perioden 1973—1979 fastställs till 9,5 procent.

Fru talman! ”Betänkanden från socialförsäkringsutskottet innehåller vanligtvis förslag till åtgärd eller åtgärder som innebär förbättring ur socialpolitisk synvinkel. Det gäller inte detta utlåtande, nr 22. Där föreslås i stället en sänkning av ATP-avgiften i förhållande till den tidigare fastställda planen för åren 1970—1974. Den i höstas framlagda propositionen 125 föreslog att avgiften inte skulle höjas till i planen fastställda 10,75 procent utan bibehållas vid 10,5 procent. Det var en bland flera andra s.k. konjunkturstimulerande åtgärder. Det förelåg inga försäkringsmatematiska beräkningar, som visade att åtgärden var befogad, utan regeringspartiet utgick från att minskade utgifter för de kapitalistiska företagen skulle leda till ökad sysselsättning. Omsorgen om de ATP-försäkrade fick stå tillbaka. I remissyttrandena till propositionen 48 år 1973 anför också försäkringsinspektionen att man, om den föreslagna avgiftsnivån bibehålles i fortsättningen, måste räkna med avgiftshöjningar i framtiden om försäkringsförmånerna skall kunna utgå i fastslagen omfattning. Regeringen fullföljer således sin linje att ge subventioner till kapitalägarna. Det skulle vara intressant att få veta hur många nya arbetstillfällen som skapats genom dessa gåvor och subventioner. Riksdagen har nyligen bestämt att medel ur AP-fonderna skall få användas till köp av aktier. En bärande anledning till det beslutet har regeringspartiet angett vara att kapitalförsörjningen till näringslivet skall garanteras och att därmed sysselsättningen tryggas. Men hur går ekvationen ihop när regeringen nu vill minska AP-fondernas möjlighet att medverka till en snabbare ökning av produktionsapparaten? Statsministern har dessutom i ett TV-program sagt att en generell subvention, såsom sänkning av arbetsgivaravgiften, inte garanterar ökad sysselsättning. Vad är det för skillnad ur konjunkturpolitisk synvinkel mellan att sänka ATP-avgiften och att sänka arbetsgivaravgiften? Det bästa sättet att skapa sysselsättning — i första hand där arbetslösheten är störst — vore naturligtvis att medel ur AP-fonderna används till att anlägga statliga basindustrier i enlighet med tidigare vpk-förslag. Nu anser emellertid vi i vänsterpartiet kommunisterna inte att ATP-avgiftens storlek skall bestämmas av tillfälliga konjunkturer eller i första hand regleras av sysselsättningsläget. Till grund för avgiftsuttagen måste främst ligga att de försäkrade garanteras sina förmåner, och då skall även kommande förbättringar i ATP-systemet vara med i beräkningen. Standardtryggheten inom pensioneringssystemet är en olöst fråga. Höjningar av utbetalt belopp sker visserligen i takt med basbeloppets stegring, men den allmänna standardförbättring som man möjligen kan förvänta sig, kommer inte pensionärerna till del. Pensionsålderskommittén arbetar enligt uppgift med frågan, men det står klart att det kostar pengar om man skall skapa rättvisa för pensionärerna. Därför ter sig en sänkning av ATP-avgiften i förhållande till tidigare fastställd plan som orealistisk. Vidare är frågan om pensionstillskotten till dem som har ringa eller ingen ATP inte tillfredsställande löst, varför det måste vara mera angeläget att i enlighet med en vpk-motion täcka merutgifterna för pensionstillskottens höjning via AP-medel än att sänka den tidigare fastslagna ATP-avgiften.

Det förefaller mig, fru talman, att vara en märklig filosofi som här framskymtar. Alla kommande förbättringar inom socialpolitiken som innebär ökade arbetsgivaravgifter skall alltså kompenseras med lägre ATP-avgifter! Varje kamp för förbättringar på socialpolitikens område skulle därmed vara ett indirekt hot mot de ATP-försäkrade. Samma synsätt gör sig gällande beträffande avgiften till den obligatoriska yrkesskadeförsäkringen. Alla remissinstanser utom en har förordat att avgiften skall vara 0,3 procent. Lika fullt föreslår propositionen 0,25 procent med motiveringen, att arbetarskyddsavgiften skall höjas från 0,05 procent till 0,1 procent. Här finns heller inga försäkringsmatematiska beräkningar som visar att det är befogat att underskrida riksförsäkringsverkets förslag. Departementschefen tycks anse att arbetarna får välja; vill de ha bättre arbetarskydd, minskas försäkringsförmånerna vid inträffade skadefall. Nu behöver man förhoppningsvis inte räkna med sämre förmåner inom yrkesskadeförsäkringen, men det vore intressant att veta, hur riksförsäkringsverket skall få finanserna att gå ihop. Fru talman! Jag anser att riksdagen bör avvisa denna syn på socialpolitiken med en gång för alla fastställda avgifter och med olika områden som fungerar som kommunicerande kärl. Införs en ny reform, medförande arbetsgivaravgift, skulle avgiften till ett annat redan beslutat ändamål minskas. I stället bör en förbättring av pensionärernas levnadsstandard vara ett förstahandsintresse, och en förbättring av arbetarskyddet via högre avgifter får inte leda till en sämre yrkesskadeförsäkring. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3, som fogats till utskottsbetänkandet.

Fru talman! I socialförsäkringsutskottets föreliggande betänkande behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 48 med förslag till avgiftsuttag för tilläggspension för åren 1974 t.o.m. 1979 samt avgifter till den obligatoriska yrkesskadeförsäkringen. Avgiftsuttaget för tilläggspensioneringen har hittills fastställts för femårsperioder.

Under 1972 beslöt riksdagen att avgiften för 1973 med hänsyn till arbetsgivarfinansieringen av vissa sociala reformer skulle behållas på 1972 års nivå, dvs. 10,5 procent. Enligt tidigare beslut skulle avgiften för 1974 vara 11 procent. Redan i statsverkspropositionen förutskickades emellertid att avgiften skulle stanna vid 10,5 procent också för 1974. Socialministern föreslår nu i propositionen att avgiften till försäkringen för tilläggspension för år 1974 skall bibehållas på 10,5 procent av det pensionsgrundande löneunderlaget. För 1975 föreslås avgiften utgå med 10,75 procent och för åren 1976—1979 med 11 procent. I samma proposition föreslår socialministern att avgiften till den obligatoriska yrkesskadeförsäkringen bestäms till 0,25 procent för år 1974 i stället för tidigare fastställda 0,30 procent. Detta lägre avgiftsuttag föreslås gälla även för åren 1975—1979. Sänkningen gör att yrkesskadeavgiften tillsammans med arbetarskyddsavgiften, som föreslagits bli fördubblad till 0,1 procent — herr Olsson i Stockholm har påmint om det — från den 1 januari 1974, blir oförändrat 0,35 procent. Alltsedan ATP-systemet infördes har de borgerliga partierna riktat attacker mot detsamma. Om dessa attacker hade rönt framgång här i riksdagen skulle de ha inneburit en uppluckring av bestämmelserna i systemet till förfång för de försäkrade. Det har nästan varje år väckts motioner av de borgerliga partierna som riksdagen har avvisat. I år återkommer man med nya motioner. Jag skall här något kommentera de reservationer som har avgivits och som bygger på de motioner som har väckts. / Man säger i reservationen att ATP-avgiften är en kostnad för näringslivet. Riktigheten av det påståendet kan naturligtvis inte bestridas. Men tanken bakom förslaget måste väl vara att man vill öka vinsterna, och därmed förutskickar man att företagarna skall vara mer benägna att öka sin verksamhet och eventuellt anställa några nya i företagen. Men hur är det med vinstökningen till följd av en sänkning av den generella ATP-avgiften? För de stora företagen förmodar jag att det inte föreligger några större bekymmer. När man tittar på redovisningarna för år 1972 kan man konstatera att vinstutvecklingen — i varje fall som jag bedömer det från lekmannasynpunkt — har varit något så när tillfredsställande. De redovisningar som gjorts för första kvartalet 1973 visar att vinsterna ökar synnerligen kraftigt. Jag vill poängtera att jag här talar om de större företagen. Vad skulle då följden bli för de små företagen, om man skulle sänka ATP-avgiften med 1 procent som föreslås i moderatmotionen? Om man utgår från att genomsnittslönen på vilken ATP skall uttas ligger på 38 000 kronor och tar bort basbeloppet kan man alltså räkna med ett uttag på 10 å 10,5 procent på 30000 kronor. En sänkning av ATP-avgiften med 1 procent skulle då innebära en minskning med 300 kronor per år och anställd. Ett företag med 200 anställda skulle alltså öka sin vinst med i runt tal 60 000 kronor. Jag tror att detta är ett slag i luften — det är säkert helt andra åtgärder som måste vidtas. Det har också kunnat konstateras i den senaste tidens debatter och i TV-sändningar att pengar finns det gott om i företagen — det är några andra komponenter som tydligen fattas för att verksamheten skall komma i gång. Jag tror inte ett dyft på ATP-avgiften i detta avseende. Vad betyder 1 procent i sänkt ATP-avgift för företagen? LO, TCO och SAF har anlitat en grupp ekonomiska experter som lagt fram ett program som de kallar en lönebildningens ideologi. I det programmet sägs att det för de närmaste åren finns utrymme för en löneökning på 7 procent inom företagen. Ställer man det i relation till 1 procent i sänkt ATP-avgift förstår var och en vad en sådan sänkning kan betyda. Jag vill tillägga att i remissvaret till detta betänkande förordar SAF för sin del 10,5 procent mot moderaternas här föreslagna 9,5 procent. Det visar klart att man från SAF:s sida har bättre insikt om de fondbildningar som behöver göras för att fonderna skall klara åtagandena gentemot löntagarna. Reservationerna 2 och 3 är vpk-reservationer, som vi nyss hört herr Olsson i Stockholm kommentera. Vpk menar att man begår ett svek emot försäkringstagarna i och med att man föreslår en sänkning av ATP-avgiften. Som jag redan sagt var denna sänkning aviserad i statsverkspropositionen. Sänkningen är inte heller så förfärligt stor som herr Olssons anförande kanske gav sken av. Det rör sig om 0,5 procent när det gäller ATP-avgifterna och några hundradels procent när det gäller avgifterna till yrkesskadeförsäkringen. Det är inga större summor. Jag vill ändå betona, herr Olsson, vad socialministern sagt i propositionen om att man inte kan bortse ifrån de inteckningar man gör i andra sammanhang när det gäller socialutgifter. Det är tandvårdsförsäkringen, försäkringen mot arbetslöshet, som vi nyss har tagit, och andra sådana inteckningar som görs. Det är självklart att riksdagen såsom lagstiftande församling kan bestämma sig för vilket uttag som helst när det gäller avkastningen från näringslivet, men vi skall också vara på det klara med att det finns andra intressen i detta sammanhang. Vi har här i landet fri förhandlingsrätt och det bör, enligt mitt sätt att se, finnas utrymme även för fackföreningsrörelsen att kunna göra inteckningar i företagens avkastningar. Jag vill tillägga att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen här är fullständigt eniga. Såväl TCO och SACO som LO har tillstyrkt de föreslagna uttagen. Dessa organisationer gör inte detta utan ingående överläggningar och noggranna överväganden om utrymmet för uttagen. Slutligen, fru talman, några ord om reservationen 4 av herr Carlsson i Vikmanshyttan som herr Magnusson i Nennesholm har talat för. I den reservationen tar man upp motionerna 102 från centerpartiet och 137 från herr Hovhammar. Bägge dessa motioner föreslår en differentierad arbetsgivaravgift. I centerpartiets motion säger man inte klart hur många år före pensionsåldern som man vill ta bort ATP-avgiften helt, utan man nöjer sig med ”några år före” pensionsåldern, dvs. före 67 eller 65 års ålder. I moderatmotionen föreslås ett annat system; man vill sänka ATP-avgiften vid 55—59 år och mellan 60 och 65 år vill man ta bort den helt. Det är naturligtvis också ett system som kan kan användas. Jag har tagit reda på vad det skulle innebära. Det finns inte senare uppgifter om ATP-avgifterna än från 1970 — i varje fall har inte jag kunnat få tag på några. År 1970 uppbar sammanlagt 2 209 600 personer pensionsgrundande inkomster. Av dessa var 315 000 i åldern 56 till 60 år och ca 205 000 i åldern 61 till 65 år. Om man skulle reducera ATP-avgifterna för dessa i enlighet med motionens förslag, skulle 650 å 600 miljoner kronor i ATP-avgifter försvinna; fonderna skulle alltså minska med det beloppet. Det är ju så att ATP-avgifterna är en form av intjänad lön för löntagarna. Vi kan inte här helt disponera dessa pengar efter eget gottfinnande, utan det måste ske i samråd med löntagarna. Ett beslut om en sänkning av ATP-avgifterna i denna storleksordning skulle helt naturligt utlösa ett krav från fackföreningsrörelsen om utbyte av dessa pengar mot direkta löner. Dessutom är det så — det har också påpekats i det särskilda yttrande som avgivits av folkpartiets representanter — att arbetslösheten är besvärande inom de äldre kategorierna, men vi har också en besvärande arbetslöshet när det gäller de yngre och kvinnorna. De blir inte hjälpta genom sänkning av ATP-avgiften för den äldre arbetskraften. Jag tror inte att det finns några som helst möjligheter att komma fram den vägen. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till socialutskottets betänkande nr 22 på alla punkter.

Fru talman! Det ligger en avgrund mellan herr Olsson i Stockholm och mig i fråga om ideologisk uppfattning, så jag borde kanske inte försöka bemöta honom, men både han och andra vpk-are har här så många gånger under året talat om ”gåvor och subventioner” till företagarna, att jag inte kan undgå att göra en liten kommentar till detta påstående. Jag antar att vpk-arna utgår från att företagarna i stort sett betalar ungefär samma skatt i dag som de gjorde för tio år sedan. Bolagsskatten har inte ändrats särskilt mycket — det är ett faktum. Men i stället har de fått på sig ett avgiftsystem, vilket, herr Olsson, 1973 ligger 12 miljarder kronor högre än det gjorde för tio år sedan. Företagarna har alltså fått en avgiftspålaga på 12 miljarder kronor i stället för ökad skatt, vilket är detsamma. Av dessa miljarder har man i vissa lägen skänkt något litet tillbaka till företagarna. Det är inte fråga om några gåvor utan om en liten återbetalning av de enorma avgifter företagen fått erlägga under de senaste åren. Vi skall alltså inte tala om gåvor i det här sammanhanget. Om man skulle införa differentierade avgifter — vilket jag nu inte föreslår — kostar detta ca 600 miljoner kronor, och fonderna kommer då att minska med detta belopp, säger herr Karlsson i Ronneby. Nej, herr Karlsson, det är fel. Fonderna minskar inte. Det torde vara bekant att alla avgifter som betalas till ATP-systemet går oavkortade till AP-fonderna. Dessas ränteavkastning betalar alla utgående pensioner och alla administrativa kostnader. Dessutom går 1 miljard kronor tillbaka till fonden. Denna växer alltså varje år med 1 miljard kronor från sin egen avkastning plus alla arbetsgivaravgifter ovanpå detta. Även om det skulle kosta 600-700 miljoner kronor med differentierade avgifter, fortsätter fonderna att i framtiden växa alldeles ofantligt med det avgiftsystem vi har. Detta äventyrar inte på något sätt fonderna. Det är oriktigt att säga att vi, som föreslår en sänkning eller differentiering av avgifterna, är ute efter att attackera ATP-systemet. Det är inte fråga om något sådant. ATP-systemet fungerar endast om vi har ett väl utvecklat näringsliv. Men då måste man anpassa avgiftssystemet så att man ger ett tillräckligt utrymme för näringslivet att dels betala ATP-kostnaderna, dels få tillräckligt med kapital för sina investeringsbehov. Det är detta debatten här gäller. Den gäller hur man skall avväga avgifternas storlek så att fonderna kan klara både pensionerna och näringslivets behov av investeringskapital. Det är alltså inte fråga om några attacker mot systemet utan om att vi skall få systemet att fungera så bra som det över huvud taget är möjligt. Herr Karlsson i Ronneby säger att 1 procents sänkning av ATP-avgiften, som vi föreslår, utgör 300 kronor per år för en ensam företagare, en småbrukare med 30 000 kronor i inkomst. Det är riktigt. Men då är det också fråga om en småbrukare, en låginkomsttagare. Jag missunnar inte en småbrukare med 30 000 kronor i inkomst en skattesänkning på 300 kronor för en avgift som han har, men som icke en löntagare i motsvarande inkomstläge har. Vi skall inte missunna denne låginkomsttagare en sådan skattesänkning när det inte på något sätt äventyrar ATP-systemet. Sedan är det inte bara en sänkning med 1 procent som vi föreslår, utan med 1,5 procent, och under perioden 1973-1979 blir det ganska mycket pengar. Detta har stor betydelse även om det för varje enskild egenföretagare inte blir så mycket pengar. För en storarbetsgivare, som t.ex. landstinget i Örebro, gör 1,5 procent hela 4,5 miljoner kronor om året, och det är ganska mycket pengar. Det är ett faktum att både arbetsgivaravgiften och ATP-avgiften i dag är ett problem för landstingen. De har enligt landstingslagen skyldighet att betala sina egna pensioner med en egenavgift. Som herr Karlsson kanske vet tar vi ut 8,5 procent i pensionsavgift för landstingens egen personal och t.o.m. 12 procent för dem som arbetar i den psykiatriska vården. Utöver det har man alltså på landstingssidan dessa 10,5 procent i ATP-avgift, och dessa avgifter är faktiskt problem för kommuner och landsting. Även här behövs en avvägning så att vi inte äventyrar sjukvården utan kan klara den i framtiden. Det är direkt sysselsättningsbefrämjande om man kan få ned avgiften 1,5 procent. Landstingen får då större möjlighet att anställa personal för angelägen sjukvård, och det behöver de faktiskt göra i dag.

Fru talman! Herr Ringaby angriper vpk-reservationerna. Han säger också att moderata samlingspartiets förslag om en sänkning av ATP-avgiften och andra gåvor till företagen bara skulle innebära att företagen får tillbaka 12 miljarder kronor eller vad det var. Det är en märklig syn som moderata samlingspartiet har på dessa frågor — förhoppningsvis är man ensam om det i riksdagen. Det handlar ju här om lönearbetarnas pengar. Det är lönearbetarna som skapar värdena. Vi behöver inte gå in på en ideologisk debatt, men låt mig konstatera att vi beträffande ATP-avgifterna dessbättre är överens om att det är lönearbetarnas pengar. Eller är det också någonting som företagen skall ha tillbaka eller som av någon sorts rättvisa skulle tillhöra dem? Jag skall också kommentera herr Ringabys första inlägg. Han måste ha krångel med matematiken. Han säger att pensionärerna inte får några förbättringar därför att fonderna växer. Men i andra sammanhang har han åtminstone i år gjort sig till tolk för förbättringar åt pensionärerna, särskilt de som har låg ATP, och för sådana förbättringar fordras att det finns pengar i fonderna. Hur skall man kunna förbättra pensionerna om man samtidigt vill sänka avgifterna? Herr Karlsson i Ronneby anför att det är små belopp och låga procentsatser. Men vad är då avsikten med att sänka ATP-avgiften, och vilken syn har herr Karlsson på att sänka ATP-avgiften till förmån för andra reformer inom socialpolitikens område? Tycker herr Karlsson att det är särskilt konsekvent och i stort kan förbättra förhållandena på arbetsplatserna att man sänker avgiften till den obligatoriska yrkesskadeförsäkringen för att kunna höja arbetarskyddsavgiften? Och vad kommer att hända med yrkesskadeförsäkringen? Delar av AP-medlen skall ju användas i näringslivet och vara sysselsättningsstimulerande. Hur kommer det att fungera om man nu sänker ATP-avgifterna? Hur skall man då kunna medverka till en snabbare utbyggnad av produktionsapparaten?
Fru talman! Herr Ringaby talade om att det finns många andra grupper i samhället som lider lika svårt av arbetslösheten som den äldre arbetskraften. Men det är faktiskt så, herr Ringaby, att de äldre får gå arbetslösa tre gånger längre tid än vad de yngre får göra. Det är den väsentliga skillnaden, vilket jag också betonade i mitt första inlägg. Herr Karlsson i Ronneby talar om att de borgerliga gjort attacker mot ATP-systemet alltsedan det kom till, men från centern har vi i varje fall inte gjort sådana attacker.

Detta system är ju inte något självändamål, utan det är till för människorna, och det är dem vi vill hjälpa med vårt förslag. AP-fonderna växer också mycket kraftigt — betydligt fortare än man har kalkylerat med — och det innebär att förslaget inte heller är någon attack mot den. När herr Karlsson i Ronneby säger att det finns andra intressenter så vill jag gärna hålla med honom om detta. Det är bl.a. dessa andra intressenter som vi vill stimulera till att medverka i ansträngningarna för att trygga sysselsättningen för äldre arbetslösa. Och då han talar om vem pengarna tillhör vill jag bara säga att de som inte har något arbete inte heller har några möjligheter att påverka situationen. Vi vill hjälpa just dem att få ett jobb med denna vår framstöt.
Fru talman! Herr Ringaby talar om fondbildningen. Visst har vi reda på att AP-fonderna ökar med 1 miljard om året. Men man kan väl inte komma ifrån att om avgiften sänks till hälften för en del människor, så kommer fonderna att minska med totalt 650—700 miljoner kronor. Det kan man inte diskutera bort. Att fondbildningen behövs kan vi läsa i propositionen, där det bl.a. anges att fram till år 1980 kommer ATP-pensionärerna att öka med 300 000 medan den yrkesverksamma befolkningen beräknas vara i stort sett oförändrad. Under den därpå följande tioårsperioden kommer ATP-pensionärerna att öka med ytterligare 500 000. Detta talar klart för att vi måste ha en fondbildning som garanterar att försäkringspengarna kan betalas ut till dem som skall ha dem. När det sedan gäller attackerna mot ATP-systemet, som jag nämnde, vill jag till både herr Ringaby och herr Magnusson i Nennesholm säga att denna begäran om sänkning av ATP-avgifterna inte bara har skett vid något enstaka tillfälle. Det har förekommit andra motioner som attackerat ATP-avgifterna och ATP-systemet. Bl. a. har man i borgerliga motioner föreslagit att hemmafruarna skall inordnas i systemet och man har också motionerat om att pensionstilläggen till folkpensionen som utgår till den som har liten eller ingen ATP skall finansieras genom ATP-systemet — utan att samtidigt föreslå hur fonden skall få in pengarna. Det betraktar jag som attacker mot hela systemet. När det sedan gäller den inkomst som jag utgick ifrån gjorde nog herr Ringaby ett försök till förvanskning. Jag talade om en ATP-grundande inkomst på 30 000 kronor. Jag har då räknat med att den genomsnittliga bruttolönen ligger på 38 000 kronor. Jag tror att denna uppgift är ganska säker med hänsyn till att den genomsnittliga industriarbetarlönen enligt de senaste beräkningarna om jag inte minns fel ligger mellan 32 500 och 33 000 kronor. Detta belopp kan ökas till 38 000 kronor med hänsyn till att även en del högre löntagare ingår i ATP-systemet och drar upp genomsnittslönen. Därifrån skall man sedan dra bort de ungefär 8 000 kronor som utgör basbeloppet i pensionssystemet. Då kommer man till siffran 30 000 kronor. Det var på den grunden jag förde mitt resonemang. Till herr Olsson i Stockholm, som talade om försäkringens storlek, vill jag säga att jag har den uppfattningen att försäkringsavgifterna skall täcka de åtaganden som man gjort gentemot försäkringstagarna. Om man bestämmer sig för andra sociala åtgärder, får man i samband därmed diskutera finansieringen av dessa. Jag tycker inte att man skall ta ut mera ATP-avgifter eller andra avgifter än vad som är nödvändigt för att täcka de pensionsåtaganden man har gjort. Det finns som jag sade tidigare, andra intressenter på arbetsmarknaden som man bör ta hänsyn till i detta sammanhang.
Fru talman! Denna debatt berör ju en mycket stor och väsentlig fråga. Snart stundar emellertid såvitt jag förstår en middagstimme och jag skall därför inte hålla något längre anförande, men några inlägg föranleder mig i varje fall till ett par kommentarer. Jag vill börja med att säga att regeringens förslag om ATP-avgiften gäller dels avgiftsuttaget för år 1974, dels avgiftsuttaget för den därefter följande femårsperioden. Herr Karlsson i Ronneby har i sin utförliga redovisning betonat detta. Låt mig dock ytterligare göra ett par tillägg i anslutning till den nya femårsperioden. För år 1974 innebär förslaget en oförändrad ATP-avgift på 10,5 procent i stället för den höjning till 11 procent som tidigare fastställts för 1974. Därigenom skapas utrymme för det ökade avgiftsuttag på andra områden som erfordras för genomförandet av en rad mycket angelägna sociala reformer fr.o.m. den 1 januari 1974. Det gäller följande reformer, av vilka några redan har nämnts av herr Karlsson i Ronneby: sjukpenningreformen, föräldraförsäkringen, tandvårdsförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. För den femårsperiod som börjar år 1975 har riksförsäkringsverkets styrelse föreslagit en arbetsgivaravgift på 11 procent under hela perioden. Vid remissbehandlingen har LO med hänsyn till att avgiften för 1974 av skäl som jag nyss nämnde blir 10,5 procent föreslagit en etappvis höjning till 10,75 procent år 1975 och till 11 procent fr.o.m. år 1976. Regeringen har i propositionen följt LO:s förslag, vilket alltså innebär att ATP-avgiften höjs med en kvarts procent vartdera året 1975 och 1976 och därefter ligger stilla på 11 procent resten av perioden t.o.m. år 1979. Vad som föranledde mig att göra några korta kommentarer vid kammarens behandling av denna fråga är främst de synpunkter som moderaterna har gett uttryck åt i sin motion och i sin reservation och genom herr Ringabys inlägg tidigare i dag. Låt mig slå fast att utgångspunkten för en bedömning av denna viktiga fråga är förslaget från riksförsäkringsverkets styrelse om ett avgiftsuttag på 11 procent för den följande femårsperioden. Verkets styrelse, där det ingår representanter för arbetsmarknadsparterna, har varit enhällig i detta förslag. Förslaget har också biträtts av Arbetsgivareföreningens representant i riksförsäkringsverkets styrelse. Det är detta förslag som i princip har följts i propositionen med den smidigare övergång som Landsorganisationen föreslagit och som jag nyss redogjorde för. Vad händer då? Jo, moderata samlingspartiet sätter sig över hela denna noggranna prövning av denna viktiga fråga och begär nu att riksdagen i stället skall fastställa ATP-avgiften till endast 9,5 procent. Det är verkligen en egendomlig inställning som här demonstreras. I sin iver — för det måste väl vara orsaken — att på något sätt markera en sorts högerprofil desavuerar ju moderaterna t.o.m. Arbetsgivareföreningens styrelserepresentant i riksförsäkringsverket. Här gör alltså en ansvarig verksstyrelse med ansvariga representanter för arbetsmarknadsparterna en noggrann prövning och lägger fram sitt förslag, som regeringen sedan grundar sin proposition på. Moderaternas motförslag riktas därigenom inte bara mot regeringen — och det gör väl mindre, för vi har vant oss vid det — utan mot en enhällig bedömning av riksförsäkringsverkets styrelse och arbetsmarknadsparternas styrelserepresentanter. Det är verkligen värt att notera, och det måste väl vara något besvärande, föreställer jag mig, för de andra borgerliga partierna att uppleva hur deras meningsfränder profilerar sin syn på en sådan här central och viktig fråga. Ty vad det i realiteten gäller är ju att moderaterna vill beröva AP-fonderna omkring 12 miljarder kronor enbart för den avgiftsperiod det här är fråga om. Detta belopp skall enligt moderaternas uppfattning inte få bli löntagarnas pengar i ATP-systemet utan i stället stanna kvar hos företagen. Detta belopp skall enligt moderaterna inte få ingå i AP-fonderna och där fylla sin dubbla funktion av en garanti för framtida ATP pensioner och en garanti för upprätthållandet av en hög investeringstakt i samhällsekonomin. Nog skulle det vara lockande, fru talman, att här säga några ord om vad AP-fonderna har betytt för det svenska samhället.

Jag har bara velat stryka under detta, fru talman, för det är väsentligheter. Jag skall väl inte sedan ge mig in i någon sorts polemik, men nog skulle det kunna vara frestande. Menar exempelvis herr Ringaby att vi skulle skattefinansiera ATP, eftersom han gör en jämförelse med 10 miljarder i direkt skattebetalda folkpensioner? Det skulle bli kraftiga skattehöjningar i stället för arbetsgivaravgiften till ATP. Jag föreställer mig att han självfallet inte menar detta, men då skall man inte göra sådana orimliga jämförelser som det här var fråga om. Herr Ringaby svepte över andra ting. Han nämnde chefredaktören Söderlund, och jag förstod att han ville ha honom som ett tillhygge här. Jag kan i varje fall för historien säga till herr Ringaby att Söderlund var en mycket aktiv pressombudsman när det gällde den viktiga kampanjen om ATP år 1957. Mer skall jag inte säga. Han var mycket engagerad i striden om ATP. Rätt skall vara rätt. Folkpartiet och centern har inte följt med moderaterna i denna fråga, och det noterar jag. Det är väl också uttryck för att denna treenighet är splittrad i många avseenden — det demonstreras i den här verkligt viktiga frågan. Fru talman! Jag har velat göra den här kommentaren därför att jag egentligen upplever agerandet här från moderaterna som mycket märkligt för att inte säga rent av utmanande mot de stora värden som innesluts i ATP-reformen och som regeringen i samverkan med den fackliga rörelsen kommer att i fortsättningen liksom hittills till varje pris slå vakt om.

Fru talman! Jag tänker inte riva upp någon större ATP-debatt, för det är faktiskt inte det frågan gäller. Löntagarnas pengar, sade herr Olsson i Stockholm. Ja, men det finns ju också några hundratusen jordbrukare och småföretagare i enmansföretag som betalar ATP-avgifter till det här systemet, det finns konstnärer, författare och fria yrkesutövare. Det är inte bara löntagare, herr Olsson — och det gäller även socialdemokraterna, som ofta hävdar den här tesen. Det är fast mer svenska folkets pengar, samtligas pengar, som det är fråga om. Herr Magnusson i Nennesholm har jag ingenting att invända mot; jag har samma uppfattning i princip som han. Vi har ju också motioner från moderat håll om detta. Det är bara det att vi har gjort denna avvägning nu i utskottet, att en generell sänkning är bättre i det sysselsättningsläge vi har än punktvisa sänkningar. Det finns annars så många man skulle vilja hjälpa — även handikappade och andra — med en lägre avgift. Men annars har jag som sagt i princip ingen annan uppfattning än vad herr Magnusson i Nennesholm har. Herr Karlsson i Ronneby sade att han visste att fonden ökade med 1 miljard om året. Ja, då vet herr Karlsson fel, för den ökar med 8 miljarder om året. Den ökar med alla sina egna avgifter plus 1 miljard av ränteavkastningen. I det läget ser jag det inte som något katastrofalt om man sänker avgiften eller utvidgar ATP-systemet. Herr Karlsson gjorde faktiskt ett erkännande här, att vi från borgerligt håll vill förbättra ATP-systemet, ge bättre pensioner, släppa in fler människor i systemet — mödrar som sköter minderåriga barn osv. Men skall man göra det, måste man ju också se till att systemet fungerar, har den rätta avvägningen mellan avgiftens höjd och behovet av investeringspengar i näringslivet. Det är ju bara det vi diskuterar här. Det är inte fråga om att äventyra systemet, utan det gäller att få det att fungera så effektivt att vi kan förbättra pensionerna och släppa in fler människor i systemet. 1 procent gör 300 kronor på en egenföretagare — det är riktigt. Till herr statsrådet vill jag säga att riksförsäkringsverket har gjort en teknisk utredning. Sedan är det vi politiker som får bedöma hur systemet skall utformas och ange om vi har en annan uppfattning därvidlag. Vi för vår del följer inte alltid SAF. Här har vi gått emot SAF — då får vi nästan litet kritik för det också. Det är klart att om avgiften är lägre blir det mer pengar kvar i näringslivet, men då blir det också mer pengar att förhandla om för fackföreningarna, och där får de göra sin bedömning: Hur mycket skall vi ta ut i löneökning och hur mycket skall vi låta stanna kvar i näringslivet för att det skall fungera? Vi skall inte göra den här debatten till något hot mot ATP-systemet, för det är faktiskt för att förstärka ATP-systemet som i varje fall jag agerar.
Fru talman! Bara några få ord till herr Ringaby. Herr Ringaby säger att han vill vara med om att förbättra ATP-systemet genom att ta in hemmafruarna och finansiera pensionstilläggen genom ATP-avgifter. Det är gott och väl, herr Ringaby. Men ta då steget fullt ut och var med om att också finansiera de utgifter som Ni är med och beslutar om. Det gör man inte alltid från det borgerliga hållet. Man föreslår gärna utgifter men vill inte vara med och skaffa några inkomster för att finansiera utgifterna. Så är det även i detta fall.
Fru talman! Jag vill bara fästa herr Ringabys uppmärksamhet på att de fackliga representanterna i riksförsäkringsverkets styrelse står bakom förslaget, och det är ett enhälligt förslag. Självfallet skall man inte alltid slaviskt följa exempelvis utredningar i olika avseenden. Men det här är någonting annat, herr Ringaby. Det är en seriös och omfattande utredning som gjorts, byggd på ett mycket omfattande material, och man har kommit fram till ett enhälligt förslag. Det är detta som föranleder mig att säga att nog är det förvånande att mot denna bakgrund uppleva att moderaterna profilerar sig på detta sätt.

Herr talman! Det är inte utan att jag känner mig åtskilligt osäker i denna fråga. Vi riksdagsmän tvingas ta ställning i olika frågor, ibland i sådana som kommit upp litet hastigt och där man inte riktigt vet vilka konsekvenser ens ställningstagande kommer att få. Det kan stundom vara ganska svårt att överblicka dem. Så skedde t.ex. med den s.k. burkskatten som skatteutskottet fick brottas med en längre tid. I sådana lägen brukar man inkalla sakkunniga till utskottet och penetrera frågan ytterligare för att få klarhet.

En vidare utredning av frågan borde ha legat mycket nära till hands. Inte heller i propositionen kunde vi inhämta några upplysningar av värde för frågans behandling. Det enda som klart framgår av propositionen är att väldigt många remissinstanser känner sig ytterst tveksamma till att genomföra detta förslag, som innebär en höjning av redarnas ATP-avgifter med omkring 4 procentenheter på åtta år, vilket kan få svåra konsekvenser även för sjömännen. Jag har, herr talman, en ganska egendomlig position i denna fråga, eftersom den motion som vi moderater i utskottet har yrkat bifall till är inlämnad av herr förste vice talmannen Bengtson. Av det särskilda yttrande som utskottets centerpartister avgivit framgår att även dessa känt stor tveksamhet om konsekvenserna av föreliggande förslag, inte minst för sjömännens del. En rad remissinstanser, däribland även Svenska sjöfolksförbundet, anser att frågan bort utredas ytterligare. I det sista ärende som vi behandlade före middagsuppehållet framhöll jag att differentierade ATP-avgifter bör tillgripas bara när mycket starka skäl föreligger. Jag anser att vår sjöfart, där utländska sjömän anställda på svenska handelsfartyg skall betraktas såsom bosatta i Sverige och därmed få pensionsrätt, är ett sådant område där undantag mycket väl skulle kunna göras. Det är inte gott att säga vad detta förslag kan få för konsekvenser.

Intjänandetiden för ATP är som bekant tre år. Vi vet också att genomsnittsåldern bland sjömännen är mycket låg, faktiskt bara 23 år. Drygt 35 procent av handelsflottans anställda är utlänningar. 14 procent av dem lär komma från de nordiska länderna, och såvitt jag vet kan sjömän från de nordiska länderna få ATP redan i dag, om de är bosatta i Sverige. Det är alltså mycket få utländska sjömän som kommer att få pension, kanske omkring 20 procent av hela antalet. Dels behövs det tre års tjänstgöring med avgifter betalda under den tiden innan man är kvalificerad, dels vet vi enligt utredningar som är gjorda att de ombordanställda tjänstgör bara sex å sju månader per år. Eftersom basbeloppet — i dag 7600 kronor — alltid skall dras ifrån det pensionsgrundande beloppet, blir det förmodligen inte så stora pensioner de här sjömännen kommer att få. Det är mycket som är oklart här. Man vet heller inte hur det är med de utländska sjömännens pensioner i hemlandet och hur dessa skall samordnas med ATP. Enligt vad som sagts har de flesta sjömän pension i sitt hemland, och om pension utgår både i hemlandet och från ATP-systemet, vilken pension skall då reduceras? I varje fall för mig finns det åtskilliga frågor på det här området som är oklara, och i ett sådant läge är man inte särskilt entusiastisk för att bifalla ett förslag.

Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det förslag som riksdagen nu behandlar gäller hur de utländska sjömän som till följd av det gällande kravet på bosättning i Sverige är utestängda från möjlighet att tjäna in rätt till tilläggspension skall kunna få en sådan rätt. Villkoren för detta skall vara att sjömannen är anställd i redarens tjänst ombord på svenskt handelsfartyg. Kvalifikationskrav och förmånsformer avses i princip bli desamma som gäller för ATP. Om det förslaget råder inga delade meningar. Utländska sjömän bör få pension på det sätt som föreslagits i propositionen. Frågan är hur många utländska sjömän som någonsin kommer att få pension enligt förslaget. När en svensk sjöman lämnar sjömansyrket, tar han regelmässigt anställning i land här i Sverige, och därmed blir han kvar inom ATP-systemet. De utländska sjömännen däremot har ett helt annat läge. Om de övergår till tjänst i land blir det i de flesta fall i det egna hemlandet. Även om de fortsätter inom sjömansyrket är det ofta svårt för dem att få anställning på just ett svenskt fartyg, och de återgår då till tjänst på det egna landets fartyg eller eventuellt i andra handelsflottor. I inget av de båda fall jag här angivit kommer de med i det svenska ATP-systemet. I ett remissyttrande till socialdepartementet från en institution som bör vara sakkunnig — Handelsflottans pensionsanstalt — har anförts att förmodligen en mycket liten del av utländska sjömännen kommer att begära tilläggspension. Pensionsanstalten har just nu möjlighet att konstatera att de tolv årgångar utländska sjömän i svensk tjänst som fr.o.m. den 1 juli 1972 kan söka sjömanspension med åberopande av all sin efter fyllda 30 år fullgjorda tjänstgöring på svenska handelsfartyg i utrikesfart ingalunda har översvämmat anstalten med pensionsansökningar. Trots en ganska livlig publicitet i fackpressen, säger denna fackorganisation, är det hittills endast sex icke nordbor som kunnat beviljas pension. Införandet av nya regler kommer, förmodar anstalten, att göra det möjligt för något fler att få sådan pension. Även om villkoren är restriktiva i det här fallet har ändå ytterst få varit intresserade. Här gäller det emellertid inte om tilläggspensionen skall avse få eller många personer. I motionen aktualiserar jag för det första frågan om hur mycket sjöfartsnäringen rimligen skall betala till ATP — med hänsyn till de speciella förhållanden som råder för sjöfarten — och för det andra yrkar jag på en utredning av kostnaderna för tilläggspensioneringen av utländska sjömän. Det finns stöd från åtskilliga remissinstanser i uppfattningen att frågan bör utredas ytterligare. Sjöfarten är en speciell näring. Den kan inte jämställas med en vanlig svensk näring; gör man det handlar man orätt mot sjöfarten. Jag vill erinra om vad svensk sjöfart betyder för vårt land. Sverige är ett land med mycket stor utrikeshandel — vi har stor export och import — och sjöfartsnäringen är oerhört betydelsefull för transporten av alla varor vi för hit. Jag vill vidare erinra om det mycket välkomna tillskottet till vår valutareserv. I den reviderade finansplanen för 1973 har sjöfartsnettot beräknats till 2 350 miljoner kronor. Det är kalla, hårda siffror att ta i, herr socialminister! De pengarna får vi nog vara aktsamma om. Det finns ingen anledning att äventyra dem, så att nettot blir mindre. Vi har en motsvarande nettopost åt andra hållet, dvs. förlust, t.o.m. litet högre från turistnäringen, och vi behöver mer än väl få in de här pengarna på sjöfarten. Men det bör observeras att svensk sjöfart ingalunda arbetar här hemma i inomskärsfart, utan svenska fartyg arbetar i hård konkurrens med andra länders fartyg. Därför skall vi akta oss för att lägga på svensk sjöfart några onödiga bördor. Det är ett av huvudmotiven till att vi skall vara aktsamma. Det kan finnas motsättningar mellan arbetstagare och arbetsgivare. Jag är övertygad om att det händer att Sjöfolksförbundet och Redareföreningen har olika uppfattningar, men i det här fallet förefaller det närmast råda enighet. Jag vill återge en del av det remissyttrande jag tidigare refererade, nämligen yttrandet från Handelsflottans pensionsanstalt, och jag ber herr socialministern och utskottets företrädare att nogsamt observera vad som anförts. Det heter: I anslutning till en utredning om möjligheterna till samordning av reglerna om sjömanspension med blivande föreskrifter om allmän tjänstepension för sjömän från icke-nordiska länder synes det enligt pensionsanstaltens mening böra undersökas om kostnaderna för dessa sjömäns allmänna tjänstepension verkligen blir så stora att de rimligen kan föranleda den i den remitterade promemorian föreslagna betydande höjningen av sjöfartens avgifter. — Det är ungefär vad jag begärt i motionen! Och vilka har undertecknat remissyttrandet? Jo, bl.a. Redareföreningens direktör Nils Grenander. I sista meningen heter det: Samråd i ärendet har skett med ledamoten G. Karlsson, som förklarat sig icke ha något att erinra mot innehållet av detta remissvar. — Sjöfolksförbundets ordförande Gunnar Karlsson har alltså inte haft något att invända mot vad jag nu har återgett! Det är ganska klart besked från både Redareföreningen och Sjöfolksförbundet om att den här frågan borde ha utretts för att man skulle kunna få en rimlig överblick över hur stora kostnaderna egentligen skulle vara. Det är alltså det som vi har önskat få; det finns inga ytterligare stora krav i motionen. Någon utredning av sedvanlig art beträffande de verkliga kostnaderna har såvitt jag vet inte företagits. Det föreligger en departementspromemoria, och det har kommit in vissa yttranden över den. Man kan emellertid på mycket goda grunder anta att kostnaderna för den föreslagna pensioneringen av utländskt sjöfolk utgör endast en ringa del av den avgiftsbelastning som nu föreslås för sjöfarten. Om ytterligare kostnader läggs på den svenska sjöfarten, kommer den givetvis att få en sämre konkurrensförmåga gentemot andra länders sjöfart. Detta drabbar båda de parter jag refererar till, alltså inte bara Redareföreningen utan likaså Sjöfolksförbundets medlemmar, eftersom våra sjömän kan få svårare att erhålla arbete, om sjöfarten har sämre förutsättningar att hävda sig i den stora konkurrensen. Jag tycker att man i departementet har behandlat den här frågan på ett alltför lättvindigt sätt. Jag vet inte om socialministern över huvud taget har försökt sig på att utreda kostnaderna. Jag har inte kunnat finna några beräkningar på vad det egentligen borde kosta. Har man sammanträffat med sjöfartens organisationer? Såvitt jag vet har det inte förekommit någon sådan kontakt. Jag har åtminstone i ett fall tagit reda på att man inte ens har ringt till organisationen, och man har inte ens talat med dem om hur stora kostnaderna skulle vara i det här fallet. Det är rätt besynnerligt att man behandlar en så viktig näring som sjöfartsnäringen, som är så känslig därför att den får slåss i hård utlandskonkurrens, på det sätt som här har skett. Det är av den anledningen som jag fann mig föranlåten att motionera i frågan, och jag är glad att det också finns en reservation. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att det är riktigt att bifalla motionen, och jag yrkar bifall till reservationen till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan instämma i det uttalande som har gjorts här, att detta har varit en svår fråga att ta ställning till, eftersom uppgifterna har varit så varierande. Här i riksdagen, och inte minst i socialförsäkringsutskottet, är det ju vår ambition att ha tillräckliga kunskaper och underlag för beslutsfattandet. Det har väl sagts på något håll att man kan förenkla förfarandet genom att följa den regeln, att propositioner skall bifallas och motioner skall avslås; därmed hittar man ju en lösning på alla frågor. När det här i propositionen föreslås en höjning av ATP-avgifterna fram till 1980 vilken är dubbelt så hög som den höjning som föreslås i motionen, måste man ändå fråga sig vad som är rätt i sammanhanget. Både propositionsskrivaren och motionären säger sig ha grundat sina förslag på sakkunnigas uppfattning och på kontakter som man på båda hållen har inom sjöfartsnäringen. Det är från dessa utgångspunkter som vi på vårt håll har antecknat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Utskottet har avvisat uppfattningen att man bör differentiera avgiften till ATP på grund av att pensionskostnaderna inom någon grupp ligger högre eller lägre än normalt. Under remissbehandlingen har det emellertid framkommit önskemål om att kostnadsoch avgiftsfrågorna skall utredas ytterligare. Det har framförts i den redovisning som finns i propositionen på s. 77 under rubriken Kostnadsoch avgiftsfrågan, och jag ber, herr talman, att få hänvisa till detta. Där sägs att förslag om ytterligare utredning har framförts från Svenska sjöfolksförbundet, Sveriges redareförening, Rederiföreningen för mindre fartyg, SAF, Sveriges fartygsbefälsförening, Svenska maskinbefälsförbundet, HPA och sjöfartsverket. När man har hävdat denna mening och när den också har redovisats i propositionen, menar vi att det borde vara till fördel för kostnadsoch avgiftsfrågorna med en utredning. Vi skulle då kunna få en klarare bild av hur det i realiteten ligger till. När vi har stannat för att avge ett särskilt yttrande innebär det att vi utgår från att en utredning måste komma. Vi menar att dagens beslut inte utesluter möjligheten till en omprövning av avgifterna, därest en sådan skulle anses befogad. Det finns, efter vad jag kan förstå, skäl för de anförda förmodandena att avgiftsuttaget ligger för högt. Om en utredning skulle visa detta får en ändring göras i den delen. Jag har, herr talman, inget yrkande.